Herr talman! Herr Richardson tycker att den föreslagna modellen är en naturlig uppdelning och hänvisar till den s.k. SIK-utredningens betänkande, som ligger till grund för propositionen. Låt mig då bara erinra om att den utredningen var en enmansutredning, visserligen av en kompetent utredare, men den speglar kanske ändå inte alla de aspekter som hade kunnat tillföras frågan. Dessutom utarbetade inte utredningen två likvärdiga alternativ utan avfärdade det ena på några få rader. Det tycker jag är synd. Tankarna bakom förslagen i propositionen är ju att vidga kulturutbytet till nya länder, med speciella satsningar på Norden, invandrarnas hemländer och u-länderna. I många fall är det fråga om både nya länder och nya konstområden. Här kan det inte räcka enbart med ekonomiska bidrag, utan här krävs det nog i de allra flesta fall också teknisk medverkan, och på det området finns ju sakkunskap sedan länge hos Svenska institutet. Jag skulle vilja uttrycka den förhoppningen att den här lösningen bara skall betraktas som tillfällig och att regeringen, om riksdagen nu inte bifaller reservationen, ändå så småningom skall komma på bättre tankar och föreslå den modell som vi nu har föreslagit. Jag trodde att herr Richardson som representant för en regering och ett parti som säger sig vilja kämpa mot krångel och onödig byråkrati skulle ansluta sig till vår modell, som är den enda rätta, om man nämligen vill uppnå det målet.

Herr talman! Allra först en kommentar till påpekandet att SIK-utredningen sköttes av en enda person. Hur många ledamöter det finns i en utredning kan juinte ha någon betydelse, eftersom man kan arbeta på många olika sätt, utan det väsentliga och relevanta är naturligtvis det förslag som kommer fram. Det finns, som jag framhöll i mitt anförande, olika lösningar av den här frågan. Vi är ju ofta i den situationen att det finns skäl som talar för och skäl som talar emot, och det gäller då att göra en avvägning av de olika skälen. Jag kan inte finna att fru Diesen i sin replik här har framfört några nya synpunkter, som på ett avgörande sätt skulle motivera att man gjorde en annan avvägning. Konstruktionen innebär ju att Svenska institutets speciella kompetens — som är naturlig för ett organ inom utrikesförvaltningen — skall komma till användning och ge den service som behövs. Det ingår i själva det uppdrag som Svenska institutet får. I fråga om krångel och byråkrati är jag inte övertygad om att det är mera krångligt och byråkratiskt med den modell som här har förordats. Det sägs t.ex. i motionen att det skulle skapa splittring och förvirring, och det är klart att om det bara finns en enda finansiär av kulturell verksamhet, blir det mindre förvirrat — det håller jag med om — men att det finns många finansieringskällor är ju ett värde i sig. Man kan som exempel ta forskningens område, där det finns väldigt många olika fonder och institutioner som ger bidrag till forskning. Detta har ett värde i sig, därför att det ger garantier för att inte bara en enda åsikt eller en enda uppfattning blir dominerande, men det sker kanske till priset av något större förvirring, om man kan använda det uttrycket, genom att det då gäller att hålla reda på vilka olika myndigheter som har medel till förfogande. Men jag tycker inte att detta är något tungt vägande skäl mot den föreslagna anordningen.
Herr talman! Herr Richardson säger att det väl inte spelar någon större roll om det är många ledamöter i en utredning eller om det är en enmansutredning. Men riksdagen brukar väl ofta kräva en parlamentarisk utredning just därför att frågorna skall kunna belysas från olika håll. Herr Richardson talade om Svenska institutet som ett instrument för utrikesförvaltningen. Men det här förslaget innebär ju också att Svenska institutet kommer in i det kulturella arbetet på ett annat och mera betydelsefullt sätt än tidigare. Det vore därför rationellt, när det nu gäller nya områden, att lägga huvudansvaret på Svenska institutet. Sedan vill jag bara uttrycka den förhoppningen att regeringen när det gäller krångel och byråkrati anstränger sig mer för att få teori och praktik att sammanfalla.
Herr talman! Jag vill inte gärna karakterisera Svenska institutet som ett instrument för utrikesförvaltningen, utan som ett organ inom utrikesförvaltningen som besitter speciell kompetens och har möjligheter att ge service i sådana sammanhang. Jag vidhåller fortfarande att det är ganska ointressant om en utredning bara har en ledamot eller många ledamöter. Den kan arbeta på många olika sätt, och vi har dessutom ett vidsträckt remissförfarande, som ger garantier för att många olika synpunkter kommer fram.

Herr talman! Herr Söderqvist argumenterade för bifall till vpk-motionen om inrättande av två nya tjänster för kulturattachéer i öster. Jag kan inte undvika att citera en passus i motionen, där det talas om arbetsfältet för de tilltänkta kulturattachéerna. Det sägs att tjänsten skulle gälla ett oerhört stort arbetsfält — ”från Rostock i väster till Vladivostok i öster med ett oerhört rikt kulturutbud”. Jag håller med om att det är ett stort arbetsfält. Det är så stort att det knappast finns möjligheter för en, två eller tre kulturattachéer att täcka det. Därtill kommer att arbetsmöjligheterna på detta oerhört stora arbetsfält kanske inte är så påtagliga. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag. Herr Palm tog upp en annan sak, nämligen utlandsprogrammen i Sveriges Radio. Det har förekommit en del kritik mot dessa program. Det har sagts att det finns svårmätbara effekter, och det har också talats om bristerna när det gäller dialog i informationsarbetet. Men den särskilda utredningsman som regeringen anlitade i dessa frågor avvisade invändningarna. Regeringen slår också fast i propositionen att även den icke målinriktade informationen har sitt egenvärde. Enligt den uppfattning som regeringen framför i propositionen skulle den beviljade anslagshöjningen på 6 96 för programverksamheten göra det möjligt att bibehålla verksamheten vid utlandsradion på ”i huvudsak nuvarande nivå”. Herr Palm sade att det är halsbrytande att tro att man inom denna ram skulle kunna öka utrymmet för de svenska sändningarna. Den saken har inte diskuterats i utskottet. Jag vill i det sammanhanget påpeka att det inte framställts något yrkande i utskottet om ett högre anslag, och det finns inte heller någon motion. Vad som inträffat är att Sveriges Radios styrelse i sina äskanden föreslog att utlandsprogrammet skulle ges resurser för att upprätthålla den hittillsvarande verksamheten. Regeringen ansåg att detta krav blivit uppfyllt med den höjning som skedde och som var normal. Sedan uppvaktade Sveriges Radios direktion utskottet och framförde att det tillkommit nya omständigheter. Man hade bl.a. slutit ett avtal om skiftarbete vid radion, vilket medförde högre lönekostnader. För dessa ville man nu ha kompensation. Av representanter för personalens fackliga organisation framfördes liknande synpunkter, men man tillade att man ville ha ändringar i andra avseenden: större möjligheter till resor, utjämning i fråga om löner, ökning av arvodesanslagen osv. Till allt detta kunde utskottet självfallet inte ta ställning. Det är ju inte utrikesutskottets och riksdagens sak att gå in på sådana frågor. Det är naturligtvis det bolag som bedriver verksamheten som har att handha dessa frågor.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
Herr talman! Självfallet rör det sig här om ett rätt stort område, och det finns då så mycket större anledning att försöka satsa litet mer på en ökning av kulturutbytet. Som jag sade i mitt tidigare inlägg har Västeuropas kulturliv en mycket mer homogen struktur, jämfört med Östeuropa och Asien där det finns många fler språkgrupper och en större variation på kulturutbudet. Utskottet har i sin skrivning självt erkänt detta, och det framhålls också i propositionen. Jag tycker därför att det krav som vpk har ställt i sin motion är väl motiverat. Det som Allan Hernelius sade om arbetsmöjligheterna får stå för hans egen räkning. Jag kan emellertid påpeka att Svenska institutet, som nämnts tidigare i debatten i ett annat sammanhang, med sina begränsade resurser under många år har haft ett mycket givande och rikt utbyte i detta område när det gäller forskare och andra kulturpersonligheter.
Herr talman! Jag påpekade att det av den föredragning som hållits i utskottet framgick att det fanns vissa interdepartementala problem som upplevdes på ett ganska påtagligt sätt. Vi var ju vid skrivningen överens om en hyggligare behandling. Utskottet skriver också: ” Vid uppvaktningar för utskottet från Sveriges Radios och dess personalorganisations sida har anförts att den medelsberäkning som görs i propositionen för finansiering av utlandsprogrammet inte är tillräcklig för att upprätthålla programverksamheten på oförändrad ambitionsnivå, vilket avsikten är enligt propositionen. Utskottet ansluter sig till denna målsättning och utgår från att regeringen uppmärksammar detta spörsmål.” Jag noterade med glädje den enighet som fanns i utskottet när vi nu begär en ökad aktivitet från regeringens sida. Avsikten med mitt förra inlägg var också att understryka behovet av att någonting måste ske som förbättrar situationen på detta område.
Herr talman! Jag vill bara än en gång påpeka att det i utskottet inte har framställts något yrkande om en höjning av anslaget, och inte heller har det förelegat någon motion. Utskottet har naturligtvis inte kunnat verifiera allt det som vid uppvaktningarna sades från radioföretagets och personalens sida. Utskottet har inte gett sig in på den frågan utan bara refererat, och därför har formuleringen blivit just den som finns i betänkandet. Utskottet har refererat vad som har skett samtidigt som det har anslutit sig till målsättningen. Jag upprepar att utskottet har sagt detta — icke något mer, icke något mindre. Beträffande herr Söderqvist vill jag säga att det väl inte är någon som betvivlar att det finns arbetsmöjligheter i Östeuropa när det gäller information och vetenskapligt utbyte. Det har inte minst denna riksdag uppmärksammat vid flera tillfällen. Men det är ju en sak. Att åberopa den geografiska strukturen ”från Rostock till Vladivostok” för att bevisa att det är ett särskilt lämpat arbetsfält för en eller två nya krafter är någonting helt annat.

Herr talman! Riksdagens beslut i fjol, som innebar att man förlade mikrofilmning av dagspress till en ännu inte utbyggd samhällsägd institution, var illa underbyggt och i flera avseenden olyckligt. Det finns nämligen på det här området etablerade och för ändamålet lämpliga företag med god utrustning och med erfaren personal, som genom det här beslutet måste friställas. Några svårigheter att dela upp det stora materialet mellan olika företag föreligger inte. Om man gör så, skulle man ernå möjlighet till bl.a. kostnadsjämförelser, vilket alltid är hälsosamt och nyttigt. Jag utgår nu från att kungl. biblioteket kommer att infordra anbud enligt upphandlingskungörelsen i vanlig ordning, så att flera företag kan tävla om det här arbetet och så att en monopolsituation undviks.

Herr talman! Jag delar den uppfattning beträffande handläggningen av detta ärende som Bo Turesson har gett till känna, samtidigt som jag inte på minsta sätt vill försöka undandra mig mitt eget fulla ansvar för riksdagens beslut i höstas. Genom detta omöjliggjordes ett anbudsförfarande i vanlig ordning, något som hade varit naturligt och riktigt. Beslutet var alltså enligt min mening olyckligt. Vi vet nu att ett enskilt företag i Stockholmsområdet direkt har drabbats av beslutet, vilket är djupt beklagligt. Jag har i ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet redovisat min uppfattning och har alltså ej funnit det vara möjligt att yrka på att riksdagen nu skall ompröva sitt tidigare beslut. Det är emellertid, herr talman, angeläget att beslut av likartad karaktär i fortsättningen undviks.

Herr talman! För huvuddelen av den grundläggande högskoleutbildningen gäller, som framgår av utbildningsutskottets betänkande nr 38 med anledning av propositionen 100 såvitt gäller meritvärdering vid antagning till högskolestudier, från hösten 1977 nya regler för behörighet och urval. I den utvärdering av högskolereformen som genomförs inom universitetsoch högskoleämbetet studeras de nya behörighetsoch urvalsreglernas effekter. I budgetpropositionen har regeringen redan nu föreslagit att föreningsmeriter inte längre skall få tillgodoräknas. Det är som jag ser det ett bra förslag. Det förstår inte, tyvärr, utskottsmajoriteten och vill att föreningsmeriter skall få tillgodoräknas även i fortsättningen. Minoriteten, moderater och folkpartister, stöder regeringsförslaget i reservationen 2. Motiveringen härför kommer att redovisas av Jörgen Ullenhag.

Vi moderater avvisar därför icke på något sätt generellt arbetslivserfarenhet som poänggivande merit. Det är utformningen av bestämmelserna vi vänder oss emot. De är av den arten att arbetslivserfarenhetens genomslagskraft i vissa lägen blir alltför stor, av alltför avgörande betydelse och faktiskt diskriminerande för dem som har höga betyg som förutsättning för högre studier. Det kan inte vara riktigt att personer med absoluta toppbetyg skall behöva arbetslivserfarenhet som tilläggsmerit för att få den eftertraktade inträdesbiljetten till universitet och högskolor. Rune Rydén kommer senare att illustrera vilka effekter som kan uppstå. Arbetslivserfarenhetens betydelse vid urvalet till högre studier bör alltså något minskas. Det behövs som vi ser det inte någon mer utvärdering — ej heller väntan. Man kan gå till snabbt beslut. Jag hemställer, herr talman, om bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I en skrivelse till regeringen den 2 oktober 1978 föreslog universitetsoch högskoleämbetet att föreningsmeriter snarast bör tas bort som urvalsgrund vid antagning till högskoleutbildning. I UHÄ-skrivelsen redovisas mycket starka skäl för denna förändring. UHÄ konstaterar att i de båda första antagningarna efter högskolereformen ungefär dubbelt så många män som kvinnor antogs på grund av poäng för föreningsverksamhet. Som exempel på utbildningar där föreningsmeriterna förefaller att ha en särskilt kraftigt snedvridande effekt till kvinnornas nackdel nämns psykologlinjen, ekonomlinjen vid handelshögskolan, gymnastiklärarlinjen, mellanstadielärarlinjen och tandläkarlinjen. Man säger att hittillsvarande erfarenheter av föreningsmeriter som urvalsgrund nästan uteslutande pekar på negativa effekter för kvinnornas del samtidigt som ansträngningar görs för att motverka könsskillnader i utbildningssystemet. Det ena huvudskälet för ett avskaffande av föreningsmeriterna som urvalsgrund är alltså att kvinnorna missgynnas av systemet. Det andra huvudskälet är att de administrativa svårigheterna i tillämpningen av nuvarande bestämmelser är stora. UHÄ:s bedömning är att de administrativa svårigheterna i väsentliga delar kommer att kvarstå även i fortsättningen, och man konstaterar att de administrativa svårigheterna framför allt har den allvarliga sidan att de hos sökande i många fall kan ge en känsla av rättsosäkerhet. Bedömningen av föreningsmeriter kommer, säger man, troligen alltid att förbli svår och dessutom resurskrävande rent personalmässigt. Det är inte praktiskt möjligt att skriva strikta regler för hur man skall bedöma de meriter som en sökande åberopar. Beslut i många sådana frågor måste trots att en oproportionerligt stor arbetsinsats läggs ner på bedömningen fattas mer eller mindre på känn, hävdar UHÄ. Man pekar också på att en arbetsteknisk svårighet är att flera olika bedömare måste ägna sig åt behandlingen av föreningsmeriterna och menar att det minskar möjligheterna till en enhetlig bedömning. Vill man alltså motverka att kvinnorna missgynnas och vill man minska krånglet och byråkratin på det här området, då måste slutsatsen helt enkelt bli att man bör följa UHÄ:s förslag. Det har man också gjort i propositionen, och på den linjen går också moderaternas och folkpartiets representanter i utbildningsutskottet i reservationen 2. Det är förvånande att man från majoritetens sida inte har velat vara med om en förändring som borde vara självklar. Till bilden hör också att UHÄ framhåller att det såväl sakligt som tekniskt är möjligt att särbehandla frågan om föreningsmeriter, eftersom regelsystemet i övrigt inte påverkas av om dessa meriter tillgodoräknas eller inte. Det är viktigt att man är öppen för att förändra det som har visat sig fungera mindre väl efter högskolereformen. Här har vi nu ett utmärkt exempel på just detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 av moderaternas och folkpartiets representanter i utbildningsutskottet.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 38 behandlas delar av vår principmotion angående den högre utbildningen, nämligen urvalsprinciperna för antagningen. En av huvudmålsättningarna för högskolereformen var att man genom den skulle bryta den sociala snedrekryteringen. Det har sagts tidigare från vpk:s sida att så inte har skett, utan att den sociala snedrekryteringen består. Utskottets talesmän har försökt förneka detta faktum. Nu har emellertid olika forskningsrapporter och statistiska undersökningar bekräftat att den kanske viktigaste målsättningen med högskolereformen inte uppfyllts. Såväl av UHÄ:s eget material som av undersökningar vid statistiska centralbyrån framgår att den sociala snedrekryteringen tvärtom skärpts, att andelen ungdomar från arbetarklassen är den lägsta på årtionden. De erfarenheter och kunskaper en majoritet av vårt lands befolkning besitter tas alltså inte till vara vid våra universitet och högskolor. Jag tycker att det borde mana till eftertanke. Jörgen Ullenhag sade att det är viktigt att man ser över vad som har fungerat mindre väl — och här finns klara bevis på att det inte har fungerat. Nu tror vi naturligtvis inte från vpk:s sida att det finns några enkla lösningar på detta problem och att denna snedrekrytering i ett slag kan förändras. Det krävs djupgående förändringar i såväl samhällsstruktur som grundoch gymnasieskola för att åstadkomma en förbättring. Också högskolans inre organisation och innehåll måste bättre anpassas efter arbetarklassens behov. Som det nu är känner många inte igen sin verklighet när de börjar studera. Men, herr talman, våra förslag är ett steg i rätt riktning. Vi har i vår motion föreslagit att betygen skall avskaffas till förmån för ett nytt urvalssystem, där bl.a. arbetslivserfarenheterna tillmäts större betydelse. Förslaget bygger också på de förslag till förändringar som vi har framställt när det gäller gymnasieskola och grundskola. Sedan några få ord om föreningsmeriterna. Utskottets majoritet har i denna del bifallit vårt yrkande att dessa skall bibehållas. Vi tycker det är ett klokt beslut av utskottsmajoriteten. Vi är helt överens om att man bör se över bestämmelserna och tillämpningen, så att det inte förekommer missbruk av skilda slag, men vi tillmäter samtidigt föreningsarbete ett så stort värde att det bör få ge poäng. Kvinnorna har missgynnats, säger folkpartiets representanter och moderaterna. Men som jag tidigare har framhållit här i kammaren är detta att inte se skogen för bara träd. Kvinnornas eftersatta situation, den diskriminering av dem som förekommer och som genomsyrar hela vårt samhällsliv, också inom högskoleväsendet, måste bekämpas på andra sätt. Det krävs både åtgärder i form av utbyggnad av barnomsorgen och förbättrade studiefinansieringsmöjligheter och bättre villkor vid graviditetsledigheter m.m. Vi har föreslagit åtgärder i den riktningen, men förslagen har tyvärr avslagits av dem som påstår sig kämpa för jämlikhet. Vi skall senare i vår diskutera forskning och forskarutbildning, och vi har där särskilt tagit upp de kvinnliga forskarnas situation och föreslagit att speciella insatser skall göras för att förbättra deras läge. Men då är det inte något tal om jämlikhet från folkpartioch moderathåll och f. ö. inte heller från socialdemokrater eller centerpartister. Slutligen, herr talman, utbildningen för förskollärarna, som också behandlas i betänkandet. Vi har i en särskild motion tagit upp deras utbildning. Jag har mycket svårt att förstå varför just denna lärarkategori skall diskrimineras i olika hänseenden, inte minst vad gäller utbildningens längd och kvalitet. Det borde tvärtom vara så att man här verkligen skulle avsätta resurser från samhällets sida, eftersom man tillmäter denna period i barnens liv så stor vikt. Den vikt utskottet lägger vid förskollärarutbildningen strider f. ö. helt mot den målsättning riksdagen själv antagit för barnomsorgen. Vi framhåller i vår motion att stora ansträngningar måste göras inte bara för att förbättra utbildningen utan också för att möjliggöra för den personal som nu är verksam vid barnstugorna att få möjlighet till vidareutbildning med full lön. Just därför att barnen utestängs från arbetslivet i dagens Sverige bör också, som vi framhåller, en särskild strävan vara att man söker satsa på personer som har en erfarenhet av tidigare jobb. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionerna.

Herr talman! Eva Hjelmströms sista yrkande har behandlats också av tidigare riksdagar. Jag går inte in på den argumentering som då fördes utan hänvisar till denna tidigare riksdagsdebatt. Det gör också utskottet när det nu än en gång avstyrker vpk:s yrkande på denna punkt. Ett av de mål som man hade genom hela utredningsarbetet och när högskolereformen antogs var att försöka vidga högskolans kontakter med nya studerandegrupper. Vi har velat bryta loss högskolan från den nästan helt dominerande knytningen till gymnasieskolan. Ett par års erfarenhet, herr talman, visar att vi är ett gott stycke på väg. Vi har genom högskolans lokalisering till nya orter t.ex. kommit i kontakt med studerandegrupper, som tidigare inte hade möjlighet att söka sig till högskolestudier. Jag beklagar att vissa folkgrupper ännu inte har upptäckt högskolan eller haft möjligheter att söka sig till den. Därför har jag inte någon gång, herr talman, sagt att vi har nått vårt mål när det gäller nya studerandegrupper, utan jag har framhållit att vi är på god väg. Vi har också nått nya grupper av människor, och det visar att högskolebeslutet har rätt inriktning. Som instrument för att nå de nya studerandegrupperna fungerar bl.a. arbetslivserfarenheter. Att få tillgodogöra sig erfarenheter från arbetslivet när man går in i de högre studierna tillför högskolan utomordentligt rika erfarenheter och kunskaper, och det är inget fel på de studenter som i stor utsträckning åberopar arbetslivserfarenheter då de söker sig till högre studier. Vi kan sålunda inte från utskottsmajoriteten ställa oss bakom det moderata önskemålet att minska vikten av arbetslivserfarenheten. Vi säger — och det har jag, herr talman, framhållit flera gånger från kammarens talarstol —-att om det när några år har gått visar sig, att erfarenheterna på någon punkt är negativa, skall vi också utan prestigehänsyn genomföra ändringar på denna punkt men att det ännu förflutit så kort tid att det inte finns anledning att göra justeringar av detta regelsystem. Dessutom finns det inga tecken som tyder på att den arbetslivserfarenhet som nu kan åberopas skulle ha varit negativ för högskolan eller för de studerande. Något mera dramatisk är väl debatten om föreningsmeriterna. Man kan nu få tillgodoräkna sig högst en poäng, om man under två år har varit aktiv i föreningslivet. Det har hävdats att det har fuskats med dessa meriter. Det finns personer som menar att många av dem som åberopar föreningsmeriter egentligen inte har varit särskilt aktiva. Det hart.o.m. sagts att man bildar föreningar bara för att få föreningsmeriter, och det är mot intentionerna i lagstiftningen. Utbildningsutskottet säger därför att man bör se över reglerna så att det inte ges möjlighet till fusk på detta område. Herr talman! I övrigt bedömer dock utskottsmajoriteten det som utomordentligt betydelsefullt att vi kan engagera unga människor i ett meningsfullt föreningsarbete. Om vi kan få dem att bli verksamma i de politiska organisationerna, i nykterhetsrörelsen, i kyrkliga organisationer, i elevorganisationer och i andra sammanhang, kommer det att betyda en träning för unga människor, som blir utomordentligt betydelsefull för deras verksamhet i framtiden. Det ger dem kontakter och kunskaper. Men erfarenheten visar också att t.ex. många av de ungdomar som engagerar sig i skolornas elevråd och där har mycket arbete får mindre tid över för det studiearbete som kan hjälpa dem till högre betyg. Därför är det rättvist att de får lov att tillgodoräkna sig en del av sitt föreningsarbete som meriteringsgrund när de söker till högskolan. Det framhålls då att detta missgynnar flickorna. Det är möjligt att detta system under den korta tid som vi har tillämpat det har gynnat flickorna mindre än pojkarna, men därför skall man inte, herr talman, lösa det problemet genom att avskaffa möjligheterna att använda föreningsmeriter, utan vi skall göra allt vad vi kan för att stimulera flickorna att gå in i föreningsarbetet. Rapporter som jag har fått säger att i elevråden är det nu allt vanligare att kvinnliga studerande går in, tar över ordförandeposter och andra styrelseposter och lägger ned ett aktivt arbete där. Vi skall medverka till att föreningslivets ställning förstärks bland den studerande ungdomen. Lyckas vi med det, kommer även de kvinnliga studerande, herr talman, att ha nytta av de här reglerna. Det är inget tvivel om att alla människor för det framtida livet, både i utbildningen och när de avslutar sin utbildning och kommer ut i samhällslivet, har nytta av att ha spelat en aktiv roll i folkrörelser, i föreningslivets alla olika grenar. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Stig Alemyr beklagar att vissa befolkningsgrupper ännu icke upptäckt högskolan. Jag trodde inte att jag skulle få höra en så förskönande och så förfalskad omskrivning av det faktum att det i grunden är en klassfråga. Jag tycker att Stig Alemyr något borde begrunda vad SCB redovisade senast i går, nämligen att andelen ungdomar ur arbetarklassen bland studerande är den lägsta sedan 1963. Jag kan bara konstatera att när det gäller föreningsmeriter är Stig Alemyr och jag helt överens. Men när det gäller åtgärder för att bryta den sociala snedrekryteringen och se till att också arbetarklassens barn bereds möjligheter att studera och underlätta för dem att göra det är vi uppenbarligen djupt oense.
Herr talman! Jag håller helt med Stig Alemyr om arbetslivserfarenhetens betydelse och att den är ett av de instrument som vi kan använda oss av för att tillföra högskolan nya studerandegrupper. Däremot är jag inte ense med Stig Alemyr om att det inte finns något tecken på att vikten av arbetslivserfarenhet i vissa fall kan få negativa effekter. Jag menar att det finns sådana tecken — och ganska betydande tecken — nämligen när det gäller att väga arbetslivserfarenhet mot betyg, också toppbetyg. Där är väl relationen inte den helt riktiga. Det är alltså vissa bestämmelser som jag menar skulle kunna ändras för att göra instrumentet betydelsefullt även för de ”gamla” studerandegrupperna, de som kommer till högskolan med mycket förnämliga betyg.
Herr talman! Värdet av att unga människor ägnar sig åt föreningsarbete är vi helt överens om, Stig Alemyr. Det frågan nu gäller är om man skall få räkna poäng för det vid inträde till högskoleutbildning. Där har vi från folkpartioch moderathåll en helt annan uppfattning än majoriteten. Jag noterar också att Stig Alemyr inte i och för sig förnekade att UHÄ och propositionen har rätt i att systemet med föreningsmeriter missgynnar kvinnorna. Det fanns tecken, sade Stig Alemyr, som tyder på att det har skett en ändring här. Men vi har detta belagt i den mycket utförliga UHÄ rapporten, som mynnade ut i ett förslag från ämbetsverket att avskaffa de här föreningsmeriterna. Det konstateras att erfarenheterna är att man nästan uteslutande har fått negativa effekter för kvinnornas del. I vissa fall har den tendensen förstärkts från det första antagningsåret till det andra antagningsåret. ”Utskottet finner därtill att en eventuell ändring av föreningsmeriternas poängvärde bör anstå till dess att mer omfattande erfarenheter av de nya tillträdesreglerna också i övrigt föreligger.” Man är alltså inte heller från majoritetens sida helt säker på att man skall behålla föreningsmeriterna för all framtid. Därför vill jag fråga: Vad menas med detta uttalande. Hur länge skall man vänta egentligen? Det räcker tydligen inte med entydiga erfarenheter av föreningsmeriternas nackdelar från två höstantagningar. När och under vilka omständigheter är man från majoritetens sida beredd att medverka till en förändring? Jag vet att man på många håll, inte minst inom studeranderörelsen, gärna vill ha ett klart svar på den frågan.
Herr talman! På s. 7 i utskottsbetänkandet står, som Jörgen Ullenhag läste upp, ”en eventuell ändring av föreningsmeriternas poängvärde”. Det står alltså inte något om avskaffande av dem. Som vi sagt ansluter vi oss till tanken i en av motionerna att man bör se över reglerna för att kunna undvika missbruk av dem. Vad det gäller är graden av aktivitet och vilka typer av föreningar det skall vara fråga om. Det är nödvändigt att se över detta, och det har vi kommit överens om. Först när detta klarlagts kan man tänka sig en ändring av regelsystemet. Dessutom försöker vi redan nu följa upp och värdera hela högskolereformen. Jag upprepar det som jag många gånger har sagt, att man får ta upp den diskussionen när man har några års erfarenhet, om det då visar sig att det finns skäl att göra ändringar. Det är en mycket kort tid vi har att ta hänsyn till just nu. Det gäller bara några intagningar. Att i det läget säga att kvinnorna påtagligt skulle ha missgynnats är för kategoriskt. Jag har sagt att det finns tecken som tyder på att man inte gynnat flickorna lika mycket som pojkarna i skolorna. Det fick mig att dra slutsatsen att det är angeläget att vi var och en på sitt håll medverkar till att öka de kvinnliga studerandenas intresse för deltagande i föreningslivet. Det föreligger inga skäl att ändra reglerna när det gäller föreningsmeriterna enbart därför att kvinnorna hittills deltagit mindre än pojkarna. Nyttan av föreningsmeriterna är ju självklar såväl för manliga som för kvinnliga studerande. Vidare vill jag erinra om att man inom UHÄ icke varit enig när det gäller att rekommendera borttagandet av föreningsmeriterna. Den största löntagarorganisationen vill att dessa föreningsmeriter skall vara kvar som grund för intagning till högskolan. När det gäller arbetslivserfarenheten vill jag till Ove Nordstrandh säga, att jag för min del tycker att antalet människor som åberopar arbetslivserfarenhet fortfarande är för litet. Jag tycker att man skulle ytterligare kunna väga in det som meriteringsgrund. På denna punkt står moderaterna och vi socialdemokrater ideologiskt mycket långt ifrån varandra. Jag vill inte uttala mig för de andra partierna som sluter upp bakom majoriteten, utan jag uttalar mig bara för mitt eget parti. Till sist vill jag till Eva Hjelmström säga att jag aldrig någonsin sagt att vi i tillfredsställande grad har nått de nya studerandegrupperna. Det är oroande och mycket olyckligt med den sociala snedrekrytering som nyligen publicerade siffror visar på. Därför måste vi naturligtvis göra alla tänkbara insatser via facket, via uppsökande verksamhet och på annat sätt för att få medborgarna i socialgrupp 3 att söka sig till högskolan. Jag är inte nöjd med det som hittills gjorts, men jag har sagt att vi är på rätt väg. I skilda delar av landet har vi lyckats nå nya studerandegrupper, bl.a. dem som fått högskola på sin egen ort och som tidigare inte haft möjlighet att delta i högskoleutbildningen.
Herr talman! Stig Alemyr svarar något undvikande på mina frågor. Jag skall därför precisera mig ytterligare: Kan man från majoritetens sida, om erfarenheterna även om ett par år är precis desamma som de erfarenheter som nu redovisats i UHÄ:s rapport, tänka sig att avskaffa föreningsmeriterna, eller kan man över huvud taget inte tänka sig den möjligheten? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Låt mig också påminna om att Sveriges förenade studentkårers högsta organ för bara en vecka sedan krävde, utan att någon avvikande röst från något håll höjdes, att man genast skulle avskaffa reglerna om föreningsverksamhet som meritvärde när det gäller högskoleutbildningen. Om det uttalandet rådde total enighet. Även socialdemokratiska och centerpartistiska delegater slöt upp bakom det här kravet. Jag anser att utskottsmajoriteten borde lyssna på den här kompakta studerandeopinionen. Det är nu andra gången på kort tid som man från de här båda partiernas sida går emot Sveriges förenade studentkårer i en viktig högskolepolitisk fråga. Förra gången gällde det, som kammaren vet, avskaffandet av den fria sektorn. Herr talman! Låt mig till sist konstatera att för oss liberaler som konsekvent arbetar för jämställdhet och mot krångel är den här frågan mycket enkel. Det är för oss självklart att avskaffa ett system som visat sig, vilket UHÄ klart uttalar, dels missgynna kvinnorna, dels vara krångligt och svårhanterligt. Förhållandet att vi har både UHÄ och SFS med oss borde väl ändå stämma socialdemokraterna och centerpartisterna till någon eftertanke.
Herr talman! Vi är på rätt väg, säger Stig Alemyr, och framhåller att målet var att vidga kontakterna med nya studerandegrupper. Visst var det kanske ett av målen. Men det viktigaste målet var väl ändå att försöka bryta den sociala snedrekryteringen, att nå ut just till arbetarungdomen och inte bara till Det är naturligtvis bra att Stig Alemyr känner sig oroad, men det är inte tillräckligt. Det är bra med uppsökande verksamhet inom såväl fackföreningsrörelsen som folkrörelserna. Men enligt vår mening borde också högskolans antagningssystem, innehåll och organisation ses över. Visserligen är det bara en kort tid som gått, men det är ändå en tillräcklig tid för att vi skall kunna dra slutsatsen att man verkligen inte nått upp till de mål som i varje fall enligt min mening uppställdes för högskolereformen.
Herr talman! Det är orimligt att säga att vi kan dra säkra slutsatser av de erfarenheter som hittills vunnits. Högskolan i den nya tappningen är bara inne på sitt andra verksamhetsår. Det är fel såväl av studerandeorganisationerna och UHÄ som av minoriteten här att säga att man på denna korta tid kan dra slutsatser som ger oss skäl till påtagliga och väsentliga förändringar i systemet. Jag har aldrig sagt, Eva Hjelmström, att jag är tillfredsställd med att arbetarnas barn inte i större utsträckning än vad som f. n. är fallet kommer till högskolan. Jag upprepar att jag sagt att det inte är bra att det är så här och att vi måste sätta till alla klutar för att rätta till det hela. Jag förstår inte vad det är för motsättning som Eva Hjelmström försöker måla upp. Jörgen Ullenhag ställde den direkta frågan om vi är beredda att i framtiden ta bort systemet med föreningsmeriter. Den saken har vi inte diskuterat i utskottet. Vi har sagt att vi skall se över systemet, så att det blir mindre krångligt och inte kan missbrukas. Vi har också sagt att om erfarenheten visar att man behöver göra ändringar i systemet, så skall det ske. Något mer har vi inte sagt. Om ni vill avskaffa systemet om några år — ifall frågan då är aktuell — får riksdagen ta ställning till ett sådant förslag vid det tillfället. Systemet är administrativt krångligt, säger Jörgen Ullenhag. Det bestrider jag inte. Men då kan man agera på två sätt: man kan avskaffa systemet eller också kan man försöka förbättra det. Vad utskottet föreslår är att man skall se över systemet i syfte att göra det bättre. Då behåller vi systemets fördelar, medan ni bara vill rasera alltsammans.

Herr talman! Högskolereformen har inneburit att medborgare som tidigare inte haft möjlighet att bedriva högskolestudier nu fått tillträde. Det är bra och riktigt, tycker vi på moderat håll. Grupper med reell men utan formell kompetens har genom ett kvotsystem erhållit förmåga att konkurrera på så att säga egna villkor. Detta kvotsystem kan emellertid få uppenbart orättvisa effekter för bl.a. två kategorier sökande. Den första utgörs av sökande i kvotgrupperna I och II, vilka erhållit högsta betygspoäng i alla ämnen på gymnasieskolan. Den andra utgörs av dem som har 25:4-behörighet och dessutom annan meritgivande utbildning. Vid antagning till linje delas de sökande in i fyra olika grupper beroende på vilken allmän behörighet de har. Genom proportionell kvotering tilldelas varje grupp ett antal platser som svarar mot sökandegruppens relativa storlek. Inom kvotgrupperna I och II sker sker urvalet genom att de sökandes betygspoäng läggs samman med poäng för eventuell arbetslivserfarenhet, varefter rangordning görs. För att inte omöjliggöra en direktövergång från gymnasium till högskola antas 20 26 av de sökande i grupperna I och II på enbart betygsmeriter. Avsikten med detta är att arbetslivserfarenhet inte skall göras till ett obligatoriskt krav, men systemet har medfört en del olyckliga konsekvenser. För det första kan konstateras att många inom 20-procentsgruppen har arbetslivserfarenhet och alltså inte kommer direkt från skolbänken. För det andra har konstruktionen medfört att arbetslivserfarenhet nu blivit en nödvändig tilläggsmeritering till toppbetyg för sökande till vissa utbildningslinjer. Resultatet av den senaste antagningsomgången visar att medianåldern för antagna sökande höjts betydligt. UHÄ konstaterar i sin egen utvärdering att detta är en följdenlig konsekvens av de nya reglerna, som premierar arbetslivserfarenhet före högskolestudier. Det finns alltså inga skäl att anta att den ökade genomsnittsåldern skulle vara avhängig av någonting annat än just förändringen i urvalsreglerna. Det finns också anledning att förmoda att många av dessa antagna har god skolmässig bakgrund och i flera fall annan högskoleutbildning, varför kravet på arbetslivserfarenhet reellt sett kommit att bli en spärr mot ungdomar. De 20 96 som skall antas på enbart betygsmeriter utses genom lottning, varför genomsnittsbetyget 5 alltså inte är tillräckligt för att bli antagen på linjen. Vissheten om att tre års heltidsstudier med toppbetyg som slutresultat inte meriterar annat än till deltagande i ett lotteri bäddar på gymnasienivå för framtida strategiska linjeval, som inte alltid kommer att svara mot de studerandes verkliga utbildningsambitioner. Den som ändå framhärdar i just sitt linjeval därför att han eller hon anser det vara det bästa pedagogiska underlaget för sina framtida högskolestudier och till yttermera visso lyckas uppnå genomsnittsbetyget 5 som slutbetyg måste rimligen uppleva det som en personlig tragedi att, efter oturlig lottning, hänvisas till en arbetsmarknad med många andra arbetslösa ungdomar för att förvärva de nödvändiga tilläggsmeriterna. Det finns också anledning att anta att studielämpliga ungdomar som kommer från hem med mindre studievana får svårt att klara en flera år lång väntetid innan den efterfrågade utbildningen kan påbörjas. Om denna dessutom tillhör de längre startar den yrkesverksamma perioden först i 35-40-årsåldern. Det är orimligt att tro att alla studielämpliga grupper under dessa premisser är beredda att satsa på återkommande utbildning. Sannolikt förhåller det sig precis tvärtom. Den snedrekrytering till högre utbildning som kravet på arbetslivserfarenhet bl.a. skulle motverka ser med andra ord ut att tjäna ett motsatt syfte. Det är också troligt att forskarrekryteringen kan komma att få stark slagsida. Vem är beredd att efter avslutad grundutbildning i 35-40-årsåldern ge sig in på den osäkra och i många fall relativt olönsamma forskarbanan? Det kan bli så att den kategori som efter examen har svårt att få fäste på arbetsmarknaden i framtiden blir den grupp som får stå för våra vetenskapliga forskningsinsatser. Ytterligare en effekt av nuvarande urvalssystem är värd att uppmärksamma. Bestämmelserna föreskriver att 50 26 av platserna i kvotgrupp IV skall tillfalla de s.k. 25:4-orna. Detta innebär att de som både har t.ex. gymnasieskolutbildning och uppfyller kraven på 25 års ålder och 4 års arbetslivserfarenhet diskrimineras. För dessa skulle kanske möjligheten att antas ha ökat, om de aldrig skaffat sig gymnasieutbildning, och några försöker också dölja det för att öka sina chanser vid antagningen. Det är oacceptabelt att tidigare utbildning kan utgöra hinder i konkurrensen om platser till högre utbildning. Nu gällande tillämpningsföreskrifter har givit resultat som knappast ens kan sägas överensstämma med intentionerna bakom riksdagsbeslutet. Herr talman! Det är av de här nämnda skälen mycket viktigt att den utvärdering av tillträdesreglerna som pågår inom UHÄ leder till en snabb omprövning av hela regelkomplexet. Det är inte rimligt att behålla ett system som på så kort tid har visat så stora svagheter. Jag yrkar bifall till reservationerna vid utbildningsutskottets betänkande nr 38.
Herr talman! Jag begärde ordet efter att ha hört diskussionen om föreningsmeriter. Jag har ett förflutet i denna fråga då jag redan 1976 väckte en motion i ärendet och i år har haft glädjen att se en annan motion bli bifallen rakt upp och ner. Det grundläggande skälet till att jag tog upp denna fråga var — om jag skall uttrycka det litet högtidligt — omsorgen om demokratins framtid. Det är oerhört viktigt att vi i en demokrati har gott om människor som tidigt engagerar sig i samhällsfrågorna och som tidigt kommer in i en skolningsprocess som gör dem kompetenta att ta över viktiga demokratifunktioner i samhället. Vad är det då som har hänt under senare år jämfört med tidigare? Jo, tidigare slutade ungdomarna skolan senast i 15-årsåldern. Då gick de in i ungdomsorganisationerna. De började alltså tidigt en verksamhet som sedan kom att påverka deras samhällsintresse under kanske hela livet. Nu går ungdomarna i skolan tills de är 18, 19 och kanske 20 år. Och skolarbetet är oerhört krävande, i varje fall på en lång rad linjer i gymnasieskolan. Det innebär att det för ungdomsorganisationerna har blivit betydligt svårare att rekrytera personer som är villiga att avsätta tid för föreningsengagemang. Detta ser jag som en mycket allvarlig utveckling. Man bör då, tycker jag, på olika sätt försöka stimulera även vår tids ungdom att bli samhällsengagerad tidigt. Det är rätt skrämmande rapporter man kan läsa i en del framtidsstudier, som visar att en trolig framtida medborgare är en medborgare som praktiskt taget är helt privatiserad. Det kan inte vara en utveckling som vi medvetet skall försöka främja. Vi måste i stället på olika sätt försöka få så många medborgare som möjligt samhällsengagerade och få dem att bli det så tidigt som möjligt. Frågan om tillgodoräknande av föreningsmeriter är naturligtvis en liten fråga i det stora sammanhanget, men den är inte betydelselös. De studerande i gymnasieskolan vet att konkurrensen är väldigt hård. Om de i någon större utsträckning lägger tid på andra aktiviteter än studier riskerar de att halka efter sina kamrater. För den skull tvekar de naturligtvis. Man säger att systemet med tillgodoräknande av föreningsmeriter har visat sig diskriminera flickorna. Sedan drar man slutsatsen: alltså bör det avskaffas. Den slutsats man bör dra är naturligtvis den rakt motsatta, att här finns ytterligare ett instrument för att stimulera flickor till ökad föreningsaktivitet. Vad de som argumenterar på motsatt sätt i själva verket vill är att flickorna även framdeles skall vara passiva och strunta i föreningsverksamhet. I varje fall uttrycker man ingen oro i det avseendet. Man är belåten med det tillstånd som nu råder. För min del tycker jag att det är bra om flickorna engagerar sig mer, och jag tycker att man skall kunna använda även systemet med tillgodoräknande av föreningsmeriter som en särskild stimulans. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Ett sådant förfarande är på gränsen till vilseledande för den som inte lusläser en proposition för att bilda sig en uppfattning om dess innehåll utan nöjer sig med rubriken, halkande över också innehållsresumén. Det är klart att det är ändamålsenligt att bunta ihop några småförslag till en proposition i stället för att presentera dem separat, och det förfaringssättet vänder jag mig givetvis inte mot. Men får ett ”m.m.” i rubriken vara hur disparat som helst? Är det ändamålsenligt? Rubriken till en proposition bör enligt mitt förmenande klart ange vad det är fråga om från första sidan till sista. Utbildningsutskottet har i sitt betänkande nr 41 gett proposition nr 198 den rubrik den borde ha haft, om den skulle ha varit korrekt. Det blir litet utförligt, men det blir sanningsenligt. Att man tidigare använt förfaringssättet med ”m.m.” vid rubriksättning skall givetvis inte förnekas, men inte förty bör det förfaringssättet nu bort. Den här gången överskreds gränsen för vad som får döljas under en och samma rubrik. Det är nästan mer som skiljer än som förenar planeringsordning för sjuksköterskeutbildning, examensbenämningar inom högskoleutbildning och mikrobiologi vid universitetet i Umeå — de tre ting som propositionen omfattar. Detta om detta. Vad examensbenämningar inom grundläggande högskoleutbildning samt examenstitlar beträffar kan vi reservanter inte dela utbildningsministerns och utskottsmajoritetens uppfattningar att de studerande själva skall avgöra om deras utbildning kan berättiga dem till en examenstitel och i så fall vilken. I motsats till utbildningsministern anser vi det mycket otillfredsställande att en studerande — jag upprepar det — så att säga själv går i väg och anammar en titulatur. Lika litet, menar vi, bör en förening av yrkesverksamma tilldela sina medlemmar examenstitlar, som det ju också talas om i propositionen. Skall det finnas examenstitlar — och det kan verkligen vara ändamålsenligt — så är det utbildningsmyndigheten som skall sanktionera användningen. Flera remissinstanser har förordat ett system med officiellt sanktionerade examenstitlar. Majoriteten av remissinstanserna tycks dock inte vara intresserad av det. Frågan om examenstitlar bör enligt vår mening beredas på nytt och ett återinförande i utbildningsbeviset av i första hand de traditionella examenstitlarna möjliggöras. Utbildningsministerns resonemang i propositionen har verkligen sina både frågeoch utropstecken. Officiellt sanktionerade examenstitlar bör, kort uttryckt alltså, återkomma. De har haft och kan också i framtiden ha sin nytta på olika sätt. Man kan fråga: Har de varit till skada? Knappast. Men varför då frångå hävdvunnen och internationellt förekommande sedvana? Jag frågar mig: Vad är det egentligen man vill vinna? Jag hemställer, herr talman, om bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.
Herr talman! Ove Nordstrandh talar nu om två olika frågor. Dels berör han den formella gången vid behandlingen av de här tre propositionerna, dels går han in i sakbehandling av en av dem. Jag kan på den första punkten i allt väsentligt ansluta mig till Ove Nordstrandhs uppfattning. Det har kommit ett dokument till riksdagen med tre helt skilda ärenden under en rubrik med ”m.m.”. Det första har vi biträtt från utskottets sida. Det andra håller vi nu på och diskuterar i själva sakfrågan. Det tredje förslaget är så tunt och så omöjligt, att det har utskottet inte ens kunnat behandla, utan vi föreslår i dag riksdagen att skicka det tillbaka till regeringen. Det innehåller över huvud taget ingenting som är möjligt att gripa tag i och föreslå ett riksdagsbeslut om. Jag kan alltså hålla med om att på det här sättet skall man inte skicka dokument till riksdagen. Jag har naturligtvis ingenting emot att man gör verksamheten så rationell som möjligt, men man kan inte bakom ett ”m.m.” dölja viktiga regeringsförslag. I själva sakfrågan, i proposition nr 2 i detta dokument, tas det upp en diskussion om hur man skall beteckna de examina eller de avslutade utbildningar som människorna skaffat sig. Detta är också två frågor. Man får, när man har avslutat en utbildning, ett papper på att man har nått ett visst antal poäng på någon linje eller vad det kan vara. Det är ju ett oerhört stort antal utbildningar som bjuds ut. Det var naturligtvis mycket lättare förr i tiden då det var ett begränsat antal ämnen som fanns vid högskolorna. Nu är det ett oerhört stort antal ämnen — jag vet inte hur många. Och det är naturligtvis angeläget att det av det dokument man får efter sina studier framgår vad man studerat. Det är detta det handlar om. Det kommer alltså att finnas en sådan examensbenämning. Den kommer att vara lång, och den kan inte användas i dagligt tal. Man kan inte gå och tilltala folk med denna långa examensbenämning med poäng och allt sådant. Men det kan väl vara ganska rimligt, herr talman, att detta papper, som man har att visa upp, är ganska fullständigt så att man ser vad studierna gällt. Sedan kommer frågan om hur man skall tituleras. Och då föreslås det — och det ansluter utskottet sig till — att man i stort sett kan få bestämma det själv. Det är inte särskilt viktigt. Om man tycker att den utbildning man har passar för att kalla sig fil. kand. så kan man göra det, om man nu skall trycka visitkort eller på annat sätt skylta med vilken titel man har. Det verkar som om Ove Nordstrandh fäster väldigt stort avseende vid vad det skall stå på visitkortet, herr doktor. Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt för en yrkesorganisation att bestämma vilken titel de anslutna skall ha och även för individer att i hög grad få bestämma vilken titel vederbörande skall ha.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
Herr talman! Nu menar väl Stig Alemyr i alla fall inte att man helt självständigt också skall få använda doktorstiteln. Jag hade inte reflekterat så mycket över det, men det är möjligt att utbildningsministern och herr Alemyr menar att man kan ta även den titeln själv eller låta någon tilldela sig den. Detta är givetvis ingen stor fråga — det är självklart. Men det är en praktisk fråga, och det rör sig om en internationell sedvana som kan ha sin betydelse. Vad jag framför allt vänder mig emot är att utbildningsministern säger: Titulera dig själv som du vill! Det är ju det som är kontentan av förslaget. Och det kan ju finnas sådana — även om herr Alemyr sade att det inte finns det -— som är så tokiga att de tilldelar sig själva en akademisk titel. Det kan man ju för allt i världen göra nu också, men nu får vi alltså en sanktionering av utbildningsministern: Gack åstad och titulera dig missvisande! Vi menar att skall vi ha examenstitlar så skall man inte gå till väga på det sättet att den enskilde får tilldela sig en titel själv eller att något yrkesförbund e. d. utdelar titlarna, utan det bör vara fråga om en officiell sanktionering av examenstitlarna från utbildningsmyndigheten. Det ger i alla fall någon garanti mot missbruk och liknande. Och det är detta det rör sig om - ingenting annat. Att man i examensbeviset får en utförlig karakteristik av vad man presterat har jag givetvis ingenting att invända mot. Det är bra och blir kanske i framtiden ännu bättre än det varit tidigare.

Herr talman! I den här ganska absurda frågan skulle jag vilja säga att om riksdagen bifaller utbildningsutskottets hemställan i betänkandet 41 under punkten 3, som gäller examenstitlar, vore det mycket naturligt om de numera obligatoriska studentkårerna grep in och blev de organ som utdelade titlarna.

Herr talman! När riksdagen fattade sitt senaste stora varvspolitiska beslut i december i fjol stod det klart för de flesta att även Kockums måste övertas av staten för att man därmed skulle kunna hindra en konkurs. Av föreliggande proposition framgår tydligt att statens totala åtaganden i samband med förvärvet — bortsett från förlustrisken kommande år — blir närmare 4 000 milj.kr. I samband med varvsfrågans behandling i höstas framförde vi från moderata samlingspartiet bl.a. att de direkta vinsterna av att samordna flera varv i en enda statlig koncern visat sig vara synnerligen begränsade. Nackdelarna är däremot uppenbara. Beslutsvägarna har blivit längre, och därmed försvåras en direkt kontakt mellan de olika varvsenheterna och företagsledningen. Det uppstår också lätt konflikter mellan olika varvsregioner. En uppdelning av de statliga varven på två fristående varvsgrupper, en i Sydsverige och en i Västsverige, bör således övervägas. Skälen för en sådan uppdelning har ökat i och med att Kockums varv kommit att tillföras den statliga varvskoncernen. Enligt vår mening bör regeringen låta utreda en ändrad organisationsstruktur för de statliga varven. Herr talman! Vi reserverade oss också mot den anställningsgaranti för de varvsanställda som socialdemokrater och folkpartister gjorde upp om i utskottet. Skälen härför upprepar vi i ett särskilt yttrande som är fogat vid näringsutskottets betänkande 1978/79:47. Det kan inte vara rimligt att utfärda anställningsgaranti för en viss grupp anställda och inte för andra. Det är extra olyckligt att göra det i en situation när vi kan konstatera att konjunkturen i många branscher — glädjande nog — är på väg uppåt och det är angeläget att främja arbetskraftens övergång till företag och branscher som har goda utvecklingsmöjligheter. Vi är i det sammanhanget angelägna att framhålla att de nödvändiga strukturförändringarna måste ske i socialt acceptabla former. Näringsutskottet har inte följt regeringens proposition i alla delar. I ett väsentligt avseende vill utskottet ändra den träffade överenskommelsen. Det gäller Kockums AB:s möjligheter att i framtiden utnyttja rätten till förlustavdrag och därmed tillgodogöra sig skattevinster. I den moderata motionen 2265 kritiseras avtalet i detta hänseende. Det är enligt vår uppfattning obilligt ur allmän synpunkt att möjligheten att göra skattevinster kvarstår samtidigt som staten övertagit samtliga skulder. I den moderata motionen föreslås därför att avtalet med Kockums förses med en bestämmelse om skyldighet för Kockums att efter hand som skattevinster på grund av utnyttjade förlustavdrag uppstår inleverera motsvarande belopp till statsverket. Skatteutskottet, som ombetts yttra sig i frågan, förordar enhälligt den moderata lösningen, och vi konstaterar att näringsutskottet gör sammalunda. Detta noterar vi självfallet med tillfredsställelse. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som vi har fogat vid näringsutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! Detta ärende bildar en händelse, som är smått historisk. I åratal, gång på gång, har vpk kritiserat det sätt, på vilket statens och det allmännas pengar använts för att köpa ut privata intressen ur olika krisföretag. Med olika manövrer har Saléns och andra finansgrupper till gott pris kunnat bli av med förlustverksamheter och fått förmåner som de kunnat tillföra sina andra aktiviteter. Staten har fått regissera nedläggningar och massavskedanden. Privatintressena har kunnat göra fördelaktiga utlandsinvesteringar. På detta har ingen utom vi tidigare reagerat. Socialdemokratiska industriministrar, jämtländska jordbrukare och folkpartistiska aktiemiljonärer har alla funnit det helt i sin ordning att folkets gåvor till Salén och andra överlämnats oklanderligt och regelbundet. Men i dag har det otroliga inträffat. Inte bara socialdemokraterna utan t. 0. m. — hör och häpna, svenska folk — det moderata samlingspartiet har tyckt att skatteförmånerna åt Kockums varit alltför tjocka att svälja. Jag hälsar herrarna och damerna i de andra partierna välkomna i kritiken av statens gåvopolitik till finansvärlden. Det var bara synd att det dröjde så länge innan ni kom. Och så särskilt trovärdig är inte heller omvändelsen. Snarare är den ett exempel på tillämpningen av vad de gamla romarna talade om som: ”Quod licet Jovi, non licet bovi” — det som är tillåtet för en gud är inte nödvändigtvis tillåtet för boskapen, eller i dagens termer: Förmåner som beviljas Saléns, kan inte utan vidare beviljas Kockums. Bortsett från denna frestande ironiska kommentar är det givetvis tacknämligt att utskottet reagerat. Men det är å andra sidan från varvspolitisk synpunkt inte någon särskilt effektiv poäng att nu föra in skatteförmånerna i avtalsdiskussionen. Mycket bättre hade det varit att ta över även moderbolaget. Det är däri sakens kärna ändå ligger. Det är nästan ofattbart att regeringen inte redan från början grep sig an frågan från den utgångspunkten. Det kan inte gärna vara av omedvetenhet eller av förbiseende. Även om det nu är i senaste laget borde man i första hand i nya förhandlingar söka en uppgörelse med det innehållet. På så sätt skulle dessa förmåner kunna bidra till en konsolidering av hela rörelsen och alltså kunna komma varvsoch industrirörelsen till godo på ett välbehövligt sätt. Men tyngdpunkten i denna debatt, herr talman, borde ligga på den andra delen av problemet, nämligen varvsindustrins framtid. Statens övertagande av varvsoch industrirörelsen och dess önskvärda övertagande av Kockums alla verksamheter är ju inget självändamål. Syftet är att bedriva varvspolitik. Och det bör enligt vår mening vara en offensiv och förnyande varvspolitik. Den 5 december var detta ämne föremål för diskussion i riksdagen. Det hade varit en stor fördel för den politiska arbetarrörelsen och en styrka i ryggen för varvsindustrins anställda, om folkpartiregeringen tvingats till reträtt från sin hänsynslösa nedläggningslinje när det gäller varven. Mellan 5 000 och 6 000 varvsjobb bort — det var folkpartiets linje. I stället för att avvisa denna katastrofpolitik gjorde socialdemokratiska gruppen i riksdagen gemensam sak med folkpartiet. Man godkände nedskärningarna men utbad sig av folkpartiet den ynnesten att de skulle dröja till utgången av 1980. Vpk hariinget till övers för denna sorts samarbete på det politiska mittfältet. Man kan inte som arbetarrörelsepolitiker sitta i TV eller i andra stora offentliga debatter, t.ex. i idrottshallen i Landskrona, och hävda att man skall rädda varven, slå vakt om jobben — och sedan sätta sig i riksdagen och hjälpa folkpartiet med nedskärningarna. Arbetarrörelsen bör ställa upp bakom de varvsanställda. Arbetarrörelsen borde stå samlad bakom kravet på en ny, offensiv varvspolitik. En stor del av landets industriella framtid ligger i att man slår vakt om och utvecklar all sådan kapacitet som är användbar för avancerad och mångsidig systemproduktion. Sådan produktion ger flest jobb, eftersom den bygger på kvalificerad mänsklig arbetsinsats och mänskligt tänkande. Den är som regel också energisnål och representerar en form av industriell tillväxt som inte är kopplad till rovdrift och råvaruslöseri. Varven är ett bra exempel på sådan kapacitet. Därför bör den industrin inte reduceras eller läggas ned. Nedläggningsplanerna bör stoppas. Varvsindustrin bör bevaras och sättas in i ett nytt sammanhang. Den bör utgöra en byggsten i en statlig industripolitik, som avser att med nya bättre industrianläggningar, nya transportsystem och nya produktionsprocesser ge svensk produktion större effektivitet med sparad energi och mindre miljöförstöring. Tecknen tyder klart på att svenska varv på en smula sikt kan hävda sig väl då det gäller att offerera och sälja sådana här systemlösningar till skilda länder. Och efterblivenheten och de stora behoven av förnyelse inom svensk industri, speciellt kanske processindustrin, och svenskt transportväsen ger likaledes ett underlag för viktiga arbetsuppgifter åt en varvsindustri som har fått bevara och förfina sin kapacitet. Därför säger vi till socialdemokraterna i varvsfrågan: Hjälp till att ge de varvsanställda råg i ryggen i deras strid för sina jobb, genom att gå fram för en offensiv varvspolitik. Slit er loss från denna förödande folkpartistiska omfamning, som ni gett er in i bl.a. när det gäller varvsfrågan. Men byt inte ut den, som ni gjort i trafikpolitiken och kärnkraftsfrågan, mot ett famntag från moderaterna. Det är lika ödesdigert. Utan visa att arbetarrörelsepolitik är något kvalitativt och i grunden annat än borgerlig politik. Det är bara genom att ge människorna något klart att identifiera sig med som det kan bli möjligt att i det stundande valet i september bryta den borgerliga riksdagsmajoriteten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk:s motioner 2286, 1527 och 1642 i berörda delar.

Herr talman! Hugo Bengtsson kommenterade vår reservation. I detta sammanhang vill jag betona att stordrift, alltför stora företagsenheter, inte löser alla problem. Den erfarenheten har man gjort i många branscher. Vi anser att det bör finnas möjligheter att skapa effektiva enheter inom den organisation som vi nu diskuterar. Organisationen skulle bli smidigare och konkurrensen skulle påverkas på ett positivt sätt. Därför har vi utarbetat det här förslaget. Jag vet att det har uppfattats ganska positivt på varvshåll. Vidare har vi i ett särskilt yttrande gått emot anställningsgarantin. Vi tycker att den förhindrar nödvändiga strukturförändringar, och det inte minst i en uppåtgående konjunktur som jag nyss sade. Den arbetskraft som finns måste på sikt söka sig till företag och branscher där man hyser förhoppning om att det skall finnas en framtid. Man kan alltså, herr talman, inte konservera arbetskraft inom en viss bransch som har väldigt stora svårigheter och där framtidsmöjligheterna tycks vara synnerligen begränsade. Det talas också om alternativ produktion, men en sådan kan man inte få fram på några månader eller några år. Det är något som vi får arbeta med på sikt. Avslutningsvis vill jag säga att den omdirigering av arbetskraften som skall ske också måste företas under goda och socialt acceptabla former.

Herr talman! Hugo Bengtsson är en mästare i att bevisa den gamla tesen om att frasen i politiken ibland har en överväldigande makt över verkligheten. Det är ju inte så att ni i praktisk handling har visat att ni ställer upp bakom de varvsanställda för att rädda jobben. Ni har i beslut efter beslut under åratal här i riksdagen visat att ni ständigt varit beredda att gå på nedskärningar av varvskapaciteten. Den 5 december var inte första gången ni skar ned varvskapaciteten, inte heller var det första gången ni gjorde det ihop med folkpartiet. Ni vet också vilken kritisk diskussion beträffande denna negativa syn på varvsindustrin som pågår ute på varven. Det är inte alls så att ni är i takt med de anställda. Försök inte sprida den illusionen! Det är väldigt lätt att slå ut med armarna som Hugo Bengtsson gör och säga att den internationella konjunkturen, den allmänna utvecklingen, är obönhörlig och att vi måste underkasta oss den, den gör det nödvändigt att ta ytterligare steg när det gäller nedskärningen av varvsindustrin. Det kommer ju en ny varvsproposition när den här planeringsperioden är över. Den propositionen framläggs 1980, och då blir det förmodligen ännu fler nedskärningar. Jag vill därför fråga: Vill ni ha ännu större nedskärningar 1980 eller vilket perspektiv har ni? Jag vill ha ett konkret svar på den frågan av Hugo Bengtsson. Kommer ni att stödja de förslag om ytterligare nedskärningar och avskedanden inom varven som då med all sannolikhet framläggs? Man måste inom arbetarrörelsen komma ifrån den här underkastelsen under den kapitalistiska utvecklingen. Man får inte längre framställa strukturomvandlingen som någonting obönhörligt och anonymt som vi bara har att finna oss i. Arbetarrörelsens chans att ge människorna ett alternativ ligger i att den har en konkret aktiv politik som innebär ett alternativ till denna obönhörliga strukturomvandling som de borgerliga talar om. Vi vet t.ex. att det finns ett stort behov av att spara energi och att förhindra ytterligare miljöförstöring genom utsläpp inom processindustrin. Det behövs helt nya, moderna och effektiva processanläggningar. Det är ett stort behov av sådana. Varven lämpar sig mycket bra för den typen av systemproduktion. Vi har vidare ett stort behov av en förnyelse av de kollektiva transportmedlen. Också det ligger till vissa delar mycket väl till för varven. Vi har också ett stort behov av att rusta upp och för transporter i större utsträckning utnyttja den inrikes sjöfarten i landet. Också det är någonting som ligger mycket väl till för varven. Dessa förslag har vi ställt under många år, men ni har aldrig velat ta upp dem och utveckla dem, vare sig inom ert parti eller i utskottet. Genom att infoga varvsindustrin i ett internationellt industrialiseringsprogram, som tar upp dessa frågor, skapar man ett stöd och för framtiden en intern marknad i landet för varvsindustrins produkter, något som kan vända den negativa utvecklingen.

Herr talman! Svenska Varv kan mycket väl bli en koloss på lerfötter. Jag upprepar att man inte löser problem genom att slå ihop alltför många företag. Håra konkurrens är alltid bra. Det är därigenom vi har byggt upp välståndet här i landet — ett välstånd baserat på marknadsekonomi och enskild företagsamhet. I det nu aktuella fallet har vi anvisat vissa vägar som vi tror är väsentliga. Varvsindustrin är en hårt drabbad bransch, och den behöver bli föremål för ökad uppmärksamhet. Men vi tror inte att den organisation som man nu har skapat löser problemen. Därför har vi anvisat andra lösningar, vilka har uppmärksammats positivt från varvshåll. Avslutningsvis skall jag än en gång säga några ord om anställningsgarantin. Vi anser att dagens arbetskraft måste vara rörlig. Om det finns överskott på duktiga svetsare i Malmö, skall de kunna flytta till Ljungby i Småland, där det är brist på sådan arbetskraft. Det är kontentan i vårt resonemang.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Hugo Bengtsson om vilken varvspolitisk syn som socialdemokraterna grundar sitt resonemang och sina ställningstaganden på. Har socialdemokraterna den synen, att det ställningstagande som obönhörligen måste komma när planeringsperioden utlöper 1980 och som här i riksdagen måste göras på hösten 1980 skall gå ut på ytterligare nedskärningar, eller vill ni bevara det som finns och återuppbygga en del av det som har raserats? Detta är en mycket viktig fråga, och jag vill ha ett svar på den. Jag har, i olika varvsdebatter, flera gånger ställt den frågan till Hugo Bengtsson, men jag har aldrig fått något svar. Frågan borde vara viktig för herr Bengtsson eftersom den berör herr Bengtssons hemort. Om nedskärningarna av varvssektorn fortsätter, blir nämligen Öresundsvarvet det varv som först kommer att gå åt. Därför är det — inte minst för de anställda vid varvet — viktigt att få veta vilken utveckling som väntar 1980. Vi skall väl ändå hoppas att vi 1980, när beslutet om varven skall fattas, har en annan regering. Vi hoppas att det då är ni socialdemokrater och inte de borgerliga som sitter i regeringen. Men då är det viktigt att ni inför valet ger ett klart besked om vilken varvspolitik som ni fortsättningsvis kommer att föra. Vi kan säga rent ut att samarbetet med folkpartiet, vare sig det gäller varven eller andra områden, inte har varit bra för arbetarrörelsen. Det tror jag att även socialdemokraterna i själ och hjärta erkänner. Samarbetet har inte heller varit bra för socialdemokraternas förankring väljarmässigt. Hugo Bengtsson talar om konkret politik. Jag vill fråga Hugo Bengtsson, som ständigt talar så varmt om nödvändigheten av anpassning: Är det konkret politik att anpassa sig efter obönhörliga, anonyma krafter, som man inte ens gör en tillstymmelse till ansträngning för att försöka påverka och styra? Accepterande av den kapitalistiska marknadsekonomins alla verkningar, är det konkret politik? Nej, Hugo Bengtsson, konkret politik är att komma med sådana förslag som vi har kommit med. Men sådana förslag röstar ni tyvärr alltid ned och tar aldrig upp till en positiv diskussion och behandling i utskottet. Det är förslaget att rusta upp den industriella kapaciteten i den delvis mycket nedgångna processindustrin. Det kan ske genom nya, effektivare och energisnålare anläggningar av den typ som just varven kan producera. Det är förslaget att ta upp frågan om en stor rustning på bred front av det kollektiva trafiknätet, vilket också delvis skulle kunna ge jobb åt varven. Det är förslaget att ta upp frågan om en upprustning och en utvidgning av den inrikes sjöfarten i det framtida svenska transportväsendet — en sektor som också är av stort intresse för de framtida möjligheterna att skapa sysselsättning vid varven. Det är en konkret politik att komma med sådana förslag. Men det är inte konkret politik att, som ni gör, strunta i dem.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra en liten kommentar till den bild som Fritz Börjesson, centerns talesman i den här debatten, försöker skapa av begreppet alternativ produktion. Han försöker att passivisera de anställdas kamp ute på industrierna för att vinna nya möjligheter till att säkra sysselsättningen. Han säger att det inte går att bara komma med idéer, för de visar sig i regel mer eller mindre verklighetsfrämmande och betyder bara att man stjäl jobb från andra. Därmed bidrar han till ett synsätt som innebär att man säger: Här är det bara att anpassa sig efter den situation som råder. Talet om alternativ produktion är bara luft. Naturligtvis får man inte tala om alternativ produktion på det sättet att man säger, att nu skall vi hitta på en väldig massa saker av ny typ att göra, för det handlar inte bara om att göra dem utan också om att få avsättning för dem. Det är här Fritz Börjesson råkar i den fälla som alla anhängare av en kapitalistisk marknadsekonomi hamnar i, nämligen att de fullständigt utesluter varje tanke på att man från samhälleliga institutioners sida, eller från de lönarbetandes sida i form av t.ex. kollektiva kapitalfonder, skall gå in och påverka marknaden och aktiviteterna. Huruvida t.ex. varven skall kunna få avsättning för alternativ produktion har ju mycket att göra med vilken trafikpolitik samhället för. Om man rustar ner järnvägsväsendet, snålar in på dess anslag, släpper fram en hämningslös privatbilism i stället för att bygga upp en effektiv energisnål och fungerande kollektivtrafik i en medveten aktiv planering, så skapas det ju inte utrymme för alternativ produktion. Vad Fritz Börjesson bevisar med sin defaitism är ju just att privatkapita lismen inte klarar den omställning som krävs för att man skall kunna rädda sysselsättningen i framtiden. Här måste samhälleliga instanser, det samhälleliga kollektivet, med löntagarrörelsen bakom sig gå in i en aktiv konstruktiv politik för att skapa nya marknader, skapa aktivitet som kan ge avsättning för den alternativa produktionen. Samhället måste styra resurserna, se till att de används för uppbyggnad, i stället för att man bara skall sitta och vänta på att en privatkapitalistisk marknad skall behaga ta emot eller förkasta de nyttiga ting som människorna producerar. Detta är oerhört avslöjande för den ideologiska diskussionen och visar klart skillnaden mellan en borgerlig och en socialistisk syn på ekonomin.

Herr talman! Jag noterar att folkpartiets representanter i näringsutskottet lyser med sin frånvaro i denna debatt. Det kanske är naturligt, för jag tror att de finner hela affären med Kockumsavtalet ganska pinsam för folkpartiet. Men hur som helst, herr talman — folkpartiregeringen och industriminister Huss får nu sin välförtjänta bakläxa av riksdagen när det gäller Kockumsavtalet och förlustavtalen. Det är viktigt att det noteras på ett klart och entydigt sätt. Vi upplever ju också så gott som varje dag folkpartiets nederlag i riksdagen. Det är påtagliga och konkreta bevis för hur svag regeringens ställning är och hur riksdagen och dess utskott mer och mer tar över det som egentligen är ett regeringsarbete, om det sköts på rätt sätt. Men på ett område — det måste vi väl erkänna — har varje regering, hur svag och dålig den än är, ett övertag över riksdagen. Det gäller de förhandlingsuppgörelser med utomstående som regeringen — den exekutiva makten — träffar. Det är fråga om två eller flera parter som är inblandade, det är fråga om paketuppgörelser, och det är därför svårt för riksdagen att riva upp preliminära avtal, hur dåliga de än är. Det finns ofta saker i avtalen som man från riksdagens sida eller från enskilda partier i riksdagen inte vill äventyra — exempelvis sysselsättning, regionala fördelar eller anställningstrygghet. Allt det här gör att vi ifrån socialdemokratiskt håll i riksdagen har fått svälja avtal med storföretag och privata kapitalägare som lagts fram av de borgerliga regeringarna och som inneburit, som vi sett det, mycket dåliga uppgörelser ur skattebetalarnas synpunkt. Jag kan påminna om de avtal som träffades i samband med bildandet av Svenskt Stål och i samband med bildandet av det halvstatliga Datasaab samt om avtalen i anslutning till stödet till NCB och Skogsägarna. Vi menar att under de år som borgerligheten har suttit vid makten har det i olika former skett överbetalningar till fördel för de företag som det träffats avtal med. Och vi finner också, när vi ser på det hela närmare, att avtalen ofta inneburit att de banker som haft stora engagemang i olika krisföretag och krisbranscher kommit undan väldigt billigt trots att det heter att också de är till för att ta risker. Det finns faktiskt statistik som belyser detta. Det är mycket förvånande att det hos bankerna, i en tid då många av deras kundföretag haft det besvärligt, inte egentligen i någon större utsträckning blivit en utökning av kreditförlusterna jämfört med tidigare år. Som vi ser det är det ett tecken på att det från statens sida träffats uppgörelser som varit överdrivet generösa i olika avseenden och inte på bästa sätt hanterat skattebetalarnas pengar. Men nu i dag har vi alltså kommit fram till behandlingen av Kockumsavtalet. Och man kan väl säga att i det fallet har de skatteflyktsoch spekulationsmöjligheter som varit inbyggda i avtalet blivit för starka t.o.m. för de partier som i andra sammanhang haft lätt att ställa upp bakom de andra affärsuppgörelser som träffats från regeringarnas sida. Och det har nu kommit en enhällig bakläxa från skatteoch näringsutskotten i riksdagen, där samtliga inblandade partier ställt upp och sagt att avtalet inte är bra. Samtidigt visar de många turerna kring det föreliggande Kockumsavtalet hur svårt det ändå är att från riksdagens sida få till stånd t.o.m. som vitycker helt självklara ändringar i preliminära regeringsavtal — detta trots det enhälliga krav på förändringar som nu ställs från de olika partier som är representerade i riksdagen. Jag vill också säga att vi har märkt hur industriminister Huss och Kockums ledning i olika avseenden försökt driva ett spel kring Kockumsavtalet för att förmå riksdagen att inte säga ifrån beträffande förlustavdragsmöjligheterna. Man har inte dragit sig för att medvetet misstolka skatteoch näringsutskottens yttranden genom tal om konkurs och liknande. Tanken har tydligen varit att försöka utnyttja de anställdas oro för sina jobb. Men, herr talman, jag måste här slå fast att riksdagens beslut i dag innebär att det inte finns några sådana risker för anställningstryggheten för de anställda hos Kockums när det gäller konkurs och liknande. Utskottet säger visserligen att man bör omförhandla avtalet men också — och här citerar jag direkt för att det inte skall uppstå några missförstånd: ”Det bör stå regeringen fritt att, sedan förhandlingarna återupptagits, godkänna avtalet även om en klausul med den angivna innebörden” — dvs. som eliminerar förlustavdragen - ”inte inflyter i detta. Utskottet vill emellertid hänvisa till vad skatteutskottet anfört angående denna situation, nämligen att skatteutskottet är berett att i det läget pröva frågan om lagstiftning rörande sådana begränsningar i avdragsrätten att de kritiserade effekterna av nuvarande skatteregler i det Det är alltså helt klart. De anställda löper inga risker, under alla förhållanden är sysselsättningen tryggad. På ett eller annat sätt kommer ändå riksdagen i sista hand att kunna agera. Men anställningstryggheten är säkrad, och konkurshotet finns inte. Slutligen en sak som jag måste ta upp. Det har nämligen framskymtat i pressen att regeringen och industriministern skulle försöka fortsätta att obstruera riksdagens krav, även sedan riksdagens beslut har fattats. Jag kan då hänvisa till en intervju — med industriministerns informationssekreterare i tidningen Arbetet — som jag finner mycket märklig. Rubriken lyder: ”Huss i protest mot riksdagen.” Det står vidare: ”Nästa vecka väntas riksdagen ge regeringen i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Kockums, så att företagets möjligheter till förlustavdrag i 100-miljonersklassen stoppas. Men industridepartementet och industriministern Erik Huss protesterar och vill inte alls förhandla om avtalet!” Sedan citerar man informationssekreteraren i industridepartementet, Olle Bolang, som skulle ha sagt: ”Man kan inte förhandla bort gällande lagstiftning. Det ser konstigt ut när riksdagsmän tar beslut som ställer sig över lagen! Industridepartementets, och då också Erik Huss, strategi är att riksdagen godkänner Kockumsavtalet i den ursprungliga formen. Och att frågan om förlustavdragen hänskjuts till lagutskottet för en noggrann prövning. — Sedan, kanske inte förrän nästa år, får frågan tas upp på nytt, säger Olle Bolang, ---.” Det är faktiskt ganska häpnadsväckande att man får läsa sådana uttalanden i en tidning mot bakgrund av det beslut som nu riksdagen går att fatta i den här frågan. Jag skulle därför på det bestämdaste vilja varna statsrådet Huss och industridepartementet för att fullfölja dessa tankegångar. Regeringsmaktens förfall kan väl inte ha gått så långt att man från folkpartiregeringens sida nu vägrar att fullfölja riksdagens beslut. Jag kan inte tro det. Jag kan endast tro att det måste ha varit någon form av olycksfall i arbetet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Arbetsbördan i riksdagen och det stora antalet propositioner under våren har inneburit att vi ledamöter har fått ägna huvudintresset åt våra egna utskott. Jag vill gärna deklarera att som en följd av nämnda arbetsbelastning gled propositionen om statens förvärv av Kockumskoncernen obemärkt förbi oss s-ledamöter på Värmlandsbänken, trots att vi i vårt län har anläggningar, bl.a. i Filipstad, som berörs i propositionen. Därför väckte vi inte någon motion — och därför har jag efteranmält mig på talarlistan.

Alla tre berörda orter ligger inom områden med en mycket svag arbetsmarknad. I utskottsbetänkandets avsnitt angående tillverkning av skogsbruksmaskiner säger sig utskottet ha förståelse för den omstrukturering som måste ske och som har satts i gång genom överläggningar mellan olika tillverkare i landet, samt för att Statsföretag skall medverka i en pågående utredning om lämplig struktur inom branschen. Vad som är viktigt för oss, som representerar de län där skogsmaskinstillverkningen inom Kockums ligger, är att en kommande omstrukturering inte får genomföras i andra former än sådana som är socialt acceptabla. I detta lägger vi då också Statsföretags ansvar för att medverka till ersättningssysselsättning för de arbetstillfällen som kan komma att försvinna vid en eventuell omstrukturering. Vad beträffar anställningsgarantin har utskottet skrivit fast denna för de varvsanställda, medan man inte nämner anställningsgarantin för skogsmaskinsdelen. Enligt vad som har framgått av den tidigare debatten här i kammaren i dag verkar det som om Kockums skulle vara bara varv och ingenting annat, men så är det nu inte. Vi som kommer från län som inte har någon varvsdel av Kockums har givetvis i sak ingenting emot att en sådan anställningsgaranti ges de varvsanställda. Men vi anser nog att utskottet på något sätt, och framför allt starkare än vad som framgår av betänkandet, bör markera sin viljeinriktning även för de anställda inom Kockums skogsmaskinsindustri. Därför vill jag rikta en fråga till utskottstalesmännen. Herr Hovhammar behöver inte svara — han har redan tidigare deklarerat att han inte vill ha någon anställningsgaranti — men Fritz Börjesson och Hugo Bengtsson kan kanske ge mig ett besked. Hur har ni resonerat när det gäller möjligheten till anställningstrygghet för de anställda inom skogsmaskinsdelen i Kockums? Jag förutsätter att ni är medvetna om det ytterst prekära sysselsättningsläge som råder på berörda orter. Att skogsmaskinsdelen överförs till Statsföretag är i och för sig ingen egentlig sysselsättningsgaranti; det har vi tidigare erfarenhet av, bl.a. i Filipstad. Men med beaktande av att ingen av de här orterna har råd att mista ett enda jobb anser vi att utskottstalesmännen bör ge mig och andra uppgift om vad man har fått för besked från Statsföretag om fortsatt verksamhet i nuvarande eller andra former på de aktuella orterna Filipstad, Söderhamn och Stensele. Herr talman! Olle Östrand kommer enligt vad jag förstår att efter mig ytterligare bekräfta behovet av upplysning till oss som kommer från de här berörda orterna, och jag hoppas att också utskottstalesmännen ställer upp och ger oss sådana besked.

Herr talman! Jag vill till fullo instämma med föregående talare. Det är riktigt att det mellan de tre stora företagen i skogsmaskinsbranschen pågår diskussioner, som syftar till någon form av samordning av verksamheten under statlig ledning. De diskussionerna förs under ledning av Statsföretag. När man försöker åstadkomma en tillfredsställande lösning är det naturligtvis viktigt att man tar hänsyn till vad de fackliga organisationerna har sagt. De fackliga organisationerna har i det här sammanhanget klart sagt ifrån att de motsätter sig en splittring och en förödande inbördes konkurrens i en bransch som redan är drabbad av stora svårigheter. Det har ju varit en förödande konkurrens inom den här branschen, och det är det fortfarande. De fackliga företrädarna är naturligtvis medvetna om att en ytterligare reducering av antalet jobb i skogsmaskinstillverkningen kommer att bli nödvändig. Men man vill också — och det hävdar man med skärpa — att en nödvändig anpassning av kapaciteten skall ske planerat och på ett sådant sätt att man får möjligheter att skapa alternativ sysselsättning på de här orterna. Det är riktigt som Sune Johansson säger att tillverkningen av skogsmaskiner ligger på regionalpolitiskt mycket känsliga orter. Då får det naturligtvis inte gå till på det här viset. De anställda som berörs av samordningen har nämligen fått veta av pressen att besked har lämnats vid Statsföretags bolagsstämma om att en nödvändig samordning av de tre stora maskintillverkarna inom branschen kommer att kräva en minskning av antalet anställda med omkring 500, ifrån 1400 anställda till omkring 900. Det får de anställda läsa om i pressen, men så får det naturligtvis inte gå till. Det minsta man kan begära av ett statligt företag är att det åtminstone följer de lagar och regler som härvidlag gäller på arbetsmarknaden, nämligen att det är nödvändigt att informera och förhandla med de anställda, innan det ges offentlighet åt sådana här saker. Herr talman! Facket inser också att möjligheterna att hävda branschen på den internationella exportmarknaden äventyras, om man inte kan samordna ansträngningarna.

Lika viktigt är att man behåller samordningen när det gäller forskningen och utvecklingen. Och lika viktigt är det att också behålla samordningen beträffande marknadsföringen. Jag tror att dette ären förutsättning för att den här branschen på sikt skall kunna överleva. Herr talman! Det har rått stor ovisshet om den här branschens framtid under åtminstone ett par år. Två borgerliga regeringar har under åtminstone två år undvikit att ge klart besked om hur man skall kunna bryta den nuvarande förlamningen inom skogsmaskinsindustrin. De anställda har drabbats av ovisshet. Utvecklingsarbete och framtidsoptimism har i mycket hög grad försvunnit. Därför vilar det nu ett stort ansvar på regeringen och på Statsföretag att försöka åstadkomma den samordning inom branschen som är en absolut förutsättning för att den skall kunna satsa offensivt på framtiden. Herr talman! Branschen har en framtid men bara under en förutsättning, nämligen den att det sker en samordning av verksamheten inom skogsmaskinsbranschen.

Herr talman! Fritz Börjesson måste ha lyssnat dåligt på mig. Jag sade inte att vi inte hade läst propositionen, utan jag sade att vi har gjort det. Jag sade också att vi inte hade hunnit motionera. När vi nu tar upp frågan om en eventuell sysselsättningsgaranti, eller om man inom utskottet över huvud taget har övervägt detta, så menar vi att utskottet inte kan ha undgått att beröra skogsmaskinsindustrins framtid. Jag vet att man i detta betänkande berör frågan om en nödvändig omstrukturering och en nödvändig samordning. Men frågan är då vad man har sagt från utskottets sida om under vilka förutsättningar denna samordning skall ske vad beträffar de skogsmaskinsindustrianställda inom Kockumskoncernen. Jag trodde att Fritz Börjesson hade haft anledning att något tänka över denna fråga, för den berör ju orter som hans partikamrater i andra utskott säger att de är angelägna att slå vakt om, bl.a. i regionalpolitiska sammanhang. Därför trodde jag inte att Fritz Börjesson stod helt och hållet barfota i denna fråga. Till Hugo Bengtsson vill jag säga ungefär samma sak. Jag förutsätter att ni har tänkt något på vad ni eventuellt skulle kräva av Statsföretag och att Kockums inte bara har blivit en varvsfråga för er i utskottet. Ibland är det ju så att man inte ser skogen för bara träd, och frågan är väl om inte varvsrörelsen här har varit skogen i rätt stor utsträckning. Vi har en känsla av att de här små företagsenheterna — små i förhållande till den stora varvsrörelsen — har kommit litet grand i bakvattnet när man har haft funderingar kring Kockums framtid. Jag vill ha någon form av deklaration om det i dag. Är man beredd att ställa upp för att en eventuell samordning inom skogsmaskinsindustrin skall ske under vad vi kallar socialt acceptabla former? Med detta menar jag att Statsföretag också skall ha i uppdrag att se till att skapa ersättningssysselsättning i den mån arbetstillfällena försvinner på dessa orter. Några sådana besked har jag inte fått i anförandena i dag.
Herr talman! Upplysningsvis och med rättelse av vad utskottstalesmannen Fritz Börjesson sade, så vill jag påpeka att yrkandet 2i motionen 2286 från vpk avser sysselsättningsgaranti för Kockums anställda, dvs. oavsett i vilken verksamhetsgren inom den av staten övertagna delen av Kockumskoncernen som de arbetar.